Herr talman! Jarl Lander och jag kan vara överens om att det finns problem i dag. Även om det har hänt mycket positivt genom avregleringen, finns det problem. I vissa fall är det stora problem. Vi måste komma till rätta med dessa. Det är inte i första hand bristen på regler som är problemet, utan det är framför allt efterlevnaden. Även Jarl Lander sade i sitt inlägg att det är de som bryter mot lagar och regler som är det stora problemet. Det hjälper inte med nya regler. Det handlar om att se till att man kan efterleva de som finns. Vi vet också att det pågår ett arbete med att skärpa upp efterlevnaden av de regler som finns. Vi vet också att kommunikationsministern i den här kammaren har aviserat en fortsatt utvärdering och eventuella nya förslag i samband med budgetpropositionen 1993, dvs. i januari, utöver det arbete som redan pågår. Jag tycker att detta är ytterligare ett bevis på att majoriteten i utskottet slår in öppna dörrar. Om riksdagen nu skulle besluta om att ge regeringen i uppdrag att sätta i gång en utredning, kommer denna att ta tid i anspråk. Sedan skall departementet presentera ett förslag för riksdagen, vilket skall behandlas i trafikutskottet och i kammaren. Samtidigt vet vi att det troligen redan i januari kommer ett förslag från kommunikationsministern. Jag tycker därför att reservationen egentligen inte behövs. Vad gäller reglerna för lönegaranti vill jag peka på att dessa redan har ändrats. Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och har stora problem på en mängd områden, vilket förstärker problemen också inom taxinäringen. Men det finns även andra branscher där fusk och missbruk breder ut sig mot bakgrund av de problem som vi har. Jag vill gärna ha ett svar från Jarl Lander på de frågor som jag ställde i mitt inledningsanförande. Vi vet att det pågår ett arbete med att skärpa reglerna på detta område och att kommunikationsministern troligen redan i budgetpropositionen i januari kommer att föreslå eventuella förändringar. På vilket sätt skyndar man på det arbetet genom att kräva en speciell utredning från riksdagens sida? Risken är att det fördröjer eventuellt nödvändiga åtgärder. Jag tycker inte att jag fick svar på min fråga om det som Socialdemokraterna för fram i ett särskilt yttrande. Är man beredd att överväga en återgång till en av huvudingredienserna i den reglering som gjorde att taxinäringen inte fungerade speciellt bra, nämligen kravet på anslutning till en beställningscentral? Jag skulle vilja ha svar på dessa frågor.
Herr talman! Sandberg efterlyser svar på många frågor, och jag skall försöka att redovisa vår syn på detta. Jan Sandberg säger att vi slår in öppna dörrar med vårt krav på en utredning. Så är kanske fallet om utredningarna går till på det sätt som Jan Sandberg beskriver. Det låter på honom som om en utredning på departementet tar flera år i anspråk. Det är kanske det förhållandet att man arbetar på det sätt som Sandberg nu antyder som de borgerliga kritiserar kommunikationsministern för. Vi socialdemokrater utgår dock från att departementet direkt i den utredning som skall göras kan ta med sig de synpunkter som riksdagen nu förhoppningsvis ställer sig bakom. Men jag är inte så säker på att det kommer en sådan utvärdering med nya förslag i budgetpropositionen, eftersom det i betänkandet och i er reservationstext bl.a. uttalas att detta skall följas upp. Det finns ingenting i er reservation som säger att detta på något sätt skulle gå snabbare. Det skall göras uppföljningar av TSV, av länsstyrelser och av skattemyndigheter, och det kan inte påskynda utvecklingen beträffande taxiverksamheten. Som jag sade i mitt anförande har vidare länsstyrelsen i Stockholms län och landshövding Ulf Adelsohn arbetat intensivt med detta, och landshövdingen har själv sagt att man där inte kommer till rätta med problemen utan en viss skärpning av lagstiftningen. Också från branschen själv uttalar man att vissa regleringar bör återinföras. Detta sades också i det utredningsmaterial som fanns före beslutet om avregleringen. Där framhölls att kravet på anslutning till beställningscentral troligen borde behållas i storstadsområdena, men sedan föll detta bort. Att så skedde var antagligen ett olycksfall i arbetet. Om vi hade haft kvar kravet på anslutning till beställningscentral, hade vi haft litet bättre ordning på Stockholms, Göteborgs och Malmös taxiverksamhet. Men, Jan Sandberg, det är branschen som anser att de punkter som jag har nämnt bör prövas. Därför vill vi påskynda arbetet och ge branschen möjlighet att sanera sin verksamhet.
Herr talman! Ja, vad är branschen? Jag förstår att delar av branschen har varit vana vid att leva under den reglering som har funnits tidigare och har tyckt att den representerat en bra tingens ordning. Därmed är inte sagt att alla anser detta. Nu säger Jarl Lander att det behövs nya regler, men det är inte så. Vi har tillräckliga regler för att komma till rätta med de problem som finns. Det gäller bara att se till att dessa regler följs, och det skall man göra på en mängd olika sätt. Man skall förstärka arbetet med att förbättra efterlevnaden, och kommunikationsministern har redovisat åtgärder i detta syfte, exempelvis ett tätare samarbete mellan länsstyrelserna och skattemyndigheterna. Man skall se till att länsstyrelserna prioriterar arbetet med att komma till rätta med oegentligheterna. Det är inte så, som Jarl Lander säger, att vi tror att en utredning på kommunikationsdepartementet tar flera år. Vad det handlar om är att kommunikationsministern i denna kammare -- läs snabbprotokollet, Jarl Lander! -- har sagt att budgetpropositionen i januari kommer att behandla dessa frågor. Jag kallar det inte att dra frågor i långbänk om man i dag, i november, talar om något som skall ske i januari. Jag vill påstå att en sådan process är ganska snabb, t.o.m. snabbare än en snabb utredning, oberoende av vilken regering som sitter. Jag har, Jarl Lander, fortfarande inte fått svar på min fråga om återgång till kravet på anslutning till en beställningscentral. Är Socialdemokraterna beredda att gå tillbaks till den huvudingrediens i den förutvarande regleringen av taxinäringen som kravet på tillhörighet till en beställningscentral innebär? Är det den framtid som vi ser framför oss om Socialdemokraterna får bestämma? Vi har i denna debatt konstaterat att det inte i första hand är reglerna som behöver ändras utan efterlevnaden av dem. Jag är övertygad om att det går att komma till rätta med de nuvarande olägenheterna inom taxiverksamheten. Kommunikationsministern har berättat att man skall skärpa kontrollen på flera punkter och att han i januari i 1993 års budgetproposition skall återkomma med ytterligare förslag, om så behövs. Men jag tror också, liksom Statens pris och konkurrensverk, att man måste låta den fria marknaden få tid att hitta sina former. Vi känner alla till den självsanering med s.k. kvalitetstaxiföretag vilken har påbörjats osv. Om detta får fortsätta, i kombination med det som kommunikationsministern har aviserat, är jag övertygad om att huvuddelen av problemen kommer att lösa sig.
Herr talman! Jag brukar, Jan Sandberg, läsa snabbprotokollen från kammaren, och jag läser ofta vad kommunikationsministern säger. Jag har läst om många löften som kommunikationsministern har kommit med, men jag har sett få resultat av dem. Det är en av orsakerna till att vi socialdemokrater vill påskynda arbetet. Vi är oroliga för att detta kommer att hamna i långbänk och att myndigheterna inte kommer att få möjligheter att ingripa på rätt sätt. Vi vet att de i dag inte har sådana möjligheter. Bland annat har åklagarsidan problem med att fastlägga sin bevisföring, och därför kommer målen inte upp på rätt sätt i domstolarna utan läggs åt sidan. Till och med landshövdingen Adelsohn, Jan Sandbergs partivän och förre partiledare, säger att t.ex. en skärpning innebärande krav på separat tillstånd för varje bil skulle vara en kraftig fuskhämmande faktor. Men för detta behövs en lagändring. Han tycker att vi behöver se över reglerna för detta. Det som vi säger, Jan Sandberg, innebär inte en återgång till ett totalt krav på beställningscentraler. Vi ber i vårt särskilda yttrande regeringen att undersöka vad detta skulle betyda för branschen. Som vi tolkar det består branschen av arbetsgivare och arbetstagare inom taxiverksamheten, och de skriver i brev till bl.a. trafikutskottet att man kanske bör införa krav på anslutning till en beställningscentral för den som skall utöva taxiverksamhet. Vad är det som är så märkligt med att vi socialdemokrater för fram detta som en ytterligare påtryckning för att något skall hända mot bakgrund av hur det ser ut vid Arlanda, vid Stockholms central osv? Man kan peka på många enskilda händelser. Kontentan härav är att myndigheterna inte har lagliga möjligheter att stävja detta i tid och att en skärpning av vissa regler inom taxiverksamheten måste påskyndas. Det är bara det som vi kräver i betänkandet.

Herr talman! Jag skall inte utnyttja mina sex minuter. Jag håller i stort sett med Jarl Lander i detta taxiärende, förutom när det gäller kravet på tillhörighet till beställningscentral. Det tror jag kan bli ett nytt monopol eller någon form av kartell. Till Jan Sandberg vill jag säga att jag inte i detta fall tar åt mig av talet om ''Ny byråkrati''. Här betyder det faktiskt hårdare tag mot fusk inom taxinäringen. Jag trodde att Moderaterna stod för litet hårdare tag här i samhället. Tydligen är det inte så, utan det är Jarl Lander och jag som får stå för det. Vi måste ge kraftiga signaler från denna kammare att vi inte tolererar fusk och oegentligheter inom taxinäringen. Därför yrkar jag bifall till propositionen och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag tror att den tidigare debatten och det som jag säger nu kommer att göra klart för alla, även för Kenneth Attefors, att vi självfallet skall ha hårdare tag mot fusk. Det är vi helt överens om. Jag har försökt visa att kommunikationsministern och regeringen har insett vilka problemen är. De kommer att skärpa efterlevnaden av regler på ett antal områden. Vi är överens om att vi skall ta hårdare tag mot fusk. Det hedrar Ny demokrati att partiet inte har kommit på tanken att återinföra regleringen av av taxinäringen när det gäller tillhörighet till beställningscentraler. Vad jag har vänt mig mot är att Ny demokrati slår in öppna dörrar. Vi har fått besked om att ett arbete pågår. Vi har fått besked i denna kammare om att det i budgetpropositionen 1993 kommer ytterligare överväganden. Vad är det som gör att exempelvis Ny demokrati tror att man påskyndar detta genom att i oktober månad kräva en utredning av regeringen? Vi vet ju att det kommer någon form av färdigt förslag redan i januari månad. Den typen av krav från riksdagen som de som Ny demokrati har ställt sig bakom riskerar att försena det viktiga arbetet med att få till stånd en taxinäring som fungerar bättre.
Herr talman! Jag skulle vara den förste att beklaga en försening. Jag har nu suttit i riksdagen ett år och sett vår kommunikationsministers handläggning av bl.a. sjöfartspropositionen. Jag har faktiskt tappat en del av mitt förtroende för att det skall bli en snabb handläggning. Ytterligare en anledning till att jag stödde förslaget från Socialdemokraterna var att Ulf Adelsohn i princip har samma åsikt som Jarl Lander och jag i detta fall. Han är ju bevisligen moderat. Låt oss nu ge signaler från denna kammare till vår minister att han låter detta ärende gå mycket snabbare än vad han brukar göra.

Herr talman! En av riksdagens uppgifter är att lyssna på aktörerna på marknaden. Marknaden har ju blivit ett populärt ord i dagens läge. Om man har fattat ett felaktigt beslut skall man ändra på det. Det gör vi nu, som jag ser det. Vi har lyssnat på branschen. I ena stunden sägs att om vi bara väntar till i januari kommer lagstiftningen att skärpas. Ändå är det omöjligt att gå med på att vi ger regeringen till känna att detta skall utredas snabbt. Jag är litet förvånad över det. För mig blir det tvetydigt. Jag tycker att det är förvånande att man inte lyssnar på branschen, framför allt när det gäller borgarna. Låt mig citera ur SAF-Tidningen nr 30. En rubrik där lyder: ''Taxibranschen vill få tillbaka gamla regler''. I artikeln talas om att återinföra en reglering. Där sägs vidare: ''Biltrafikens arbetsgivareförbund och Transportarbetareförbundet avvisar de fria marknadskrafterna inom taxibranschen. I en gemensam skrivelse till regeringen kräver nu förbunden att få tillbaka vissa av de gamla reglerna. Parterna vill framför allt att kravet på tillhörighet till beställningscentral återinförs och att trafiktillståndet ska gälla per fordon.'' Båda aktörerna på marknaden vill att kraven skall återinföras. Jag tycker att det vore konstigt om vi inte skulle lyssna till dem som är aktörer på marknaden. Det gör man i och med det beslut som kommer att fattas. Jag har också läst en insändare från en taxichaufför. Han sade ungefär så här: Jag har varit stolt över att vara taxichaufför. Jag visste att den som satte sig i min bil kom hem till rätt pris. Jag kände också likadant för mina kolleger. Nu säger han att han inte vet om han törs tala om att han är taxichaufför. Att vara taxichaufför i dag har blivit något fult. Den situationen har skapats genom den avreglering som har gjorts. Det blev inte lägre priser, men det blev otryggare för passageraren. Jag tror att många av trafikutskottets representanter får taxis egen tidning. Där talas om priset för en resa från Arlanda till Stockholm. Det varierar mellan 200 och 600 kr, i vissa fall upp till 1 000 kr. Gör man inget åt det, kommer det att bli en allt större kriminell verksamhet. Det är inte bra, särskilt inte för dem som skall utnyttja taxi, som är beroende av det. Det är många i detta land som är det. Jag hoppas och tror att regeringen tar till vara möjligheten att snabbt göra någonting och att man inte fördröjer detta. Jag tycker att det är synd att man inte kunde gå längre och godta det särskilda yttrande som Socialdemokraterna har lagt fram. Om det hade varit med i majoritetstexten i betänkandet hade en ytterligare skärpning skett. Herr talman! Med det vill jag yrka bifall till trafikutskottets hemställan och avslag på den reservation som är fogad till betänkandet.
Herr talman! Det förvånar mig inte att Karl-Erik Persson från Vänsterpartiet vill återgå till en reglering i form av krav på tillhörighet till beställningscentral. Jag förstår också att det finns företag och verksamma människor i taxinäringen som levt under den reglerade tiden, och som gärna ser tillbaka på den som en ljus tid. Avregleringen har inneburit att vi ställer fler krav på de olika aktörerna på taximarknaden, för att försöka möta de krav kunderna ställer. De kraven kommer man inte att möta på samma sätt om vi återgår till den typ av reglering som tillhörighet till en beställningscentral innebär. Vi måste också tänka på kunderna och mångfalden när det gäller utbudet av service. Ett krav som kommit upp flera gånger är att man skall ha ett tillstånd per bil och att man skulle klara av problem den vägen. Jag är inte övertygad om det. För varje bil som går i taxitrafik måste man göra en anmälan till länsstyrelserna, för att få ut den gula taxiskylten. Problemet med kontrollen är att samarbetet mellan länsstyrelserna och skattemyndigheterna inte har fungerat så bra som det skulle kunna göra. Vi måste se till att det fungerar bättre. Det är också tanken med det kommunikationsministern har fört fram. Det finns brister när det gäller informationen om de taxor som gäller för olika bilar. Det har regeringen insett, och man skall se till att skärpa de krav som gäller. Jag vill bemöta ett påstående som flera talare har fört fram här. Det har sagts att priserna för taxiresor har gått upp. Visst var det så i inledningen av avregleringen, när antalet taxibilar var begränsat. Men nu, när vi har fler taxibilar, har priserna börjat falla. Också Statens pris och konkurrensverk har angett att genomsnittspriserna för taxiresor nu har börjat sjunka.
Herr talman! Det är roligt för mig att Jan Sandberg inte förvånar sig över hur jag ställer mig i frågan. Men Jan Sandberg lyssnar inte på aktörerna. Som jag har sagt i SAF-tidningen är det bägge parterna som vill ha tillbaka regleringen. Det är inte bara den ena parten. Om det hade varit så hade jag förstått att Jan Sandberg tycker att det är ett påhopp på marknaden. Är det inte en märklig situation när bägge parterna vill ha tillbaka regleringen och ingen vill lyssna på dem? Vi skall alltså sätta oss över marknadens parter som dess herrar och inte vara dessa tjänare. Det är kanske den stil Jan Sandberg har, men det är inte den stil jag har. Jag vill lyssna på folk och därefter bilda mig en egen uppfattning. Med tanke på vad som har stått i tidningarna kan man inte säga bestämt att passagerarna har fått det så mycket bättre. När man nu tittar tillbaka på den tid som det har varit frihet för varor och aktörer på marknaden, kan man se att det har begåtts fler brott inom taxibranschen mot passagerarna. Det verkar inte som att passagerarna har fått det bättre när det gäller att åka taxi. De avarter som finns inom taxibranschen måste bort. Jag tror att det går att göra så. Det är inte meningen att folk skall sätta sig i bilen och sedan inte veta vad det kommer att kosta. De vet inte om de kommer hem. De kanske hamnar i en gränd och blir rånade. Det har faktiskt hänt under denna tid av avreglering, och det har varit fler brott än tidigare. Det här måste ju bero på att det inte finns regler som kontrollerar vilka som blir aktörer på denna marknad. Det är därför kravet kommer från bägge parter i denna bransch.
Herr talman! Självfallet skall man när det gäller taxiverksamheten lyssna på dem som är intressenter och aktörer. Men Karl-Erik Persson glömmer en kategori, nämligen kunderna. Vi vet att det förekommer krav på åtgärder från både arbetsgivarhåll och fackföreningshåll som egentligen inte till 100 % skulle gynna konsumenterna på området. Jag vill ge en eloge till taxinäringen som ställde upp på avregleringen när den väl kom till skott och skulle genomföras. Därmed är det inte sagt att vi skall ta till oss alla krav och önskemål som dessa två parter för fram när det finns även andra parter i samhället, nämligen kunderna. Självfallet skall inte många av de avarter som finns i dag förekomma. Det är vi överens om. Frågan är bara på vilket sätt vi skall hantera detta.
Herr talman! Jan Sandberg gör ett fundamentalt fel när han säger att jag inte lyssnar på kunderna. Jan Sandberg skall gå ut och tala med dem som har blivit rånade av oseriösa taxiförare och de kvinnor som har blivit våldtagna av oseriösa taxiförare. Vilken garanti tycker de att denna avreglering har givit dem? Man skall lyssna på flera parter i stället för att sitta här i kammaren och tro. Härifrån riksdagen kan man beställa en seriös taxi, men jag tror att de som har anlitat en taxi på gatan och blivit drabbade inte tycker att avregleringen har varit så fantastiskt bra som Jan Sandberg propagerar för. Genom att genomföra denna skärpning hjälper vi fram de som är seriösa inom taxibranschen och som är stolta över sitt yrke. Jag tycker att de som har ett arbete de är stolta över även i fortsättningen skall få vara det. Då skall avarterna bort. Om regeringen i enlighet med riksdagsbeslutet snabbar på handläggningen och kommer tillbaka med förslag till skärpning av reglerna, kan branschens bägge parter och de som utnyttjar taxi gynnas.
Herr talman! Jag håller med Karl-Erik Persson om att det finns skrämmande exempel på vad som har hänt inom taxinäringen. Men Karl-Erik Persson verkar också ha ett kort minne. Jag tog i mitt inledningsanförande upp en beskrivning av hur det fungerade under regleringens tidevarv. Då fanns det svarttaxibilar utan gula taxiskyltar eller sådant. Det var privatbilar med kriminella element som for runt och körde taxi och tjänade pengar på verksamheten.

Herr talman! Vi i Ny demokrati har i motion T911 pekat på ett problem som dagligen drabbar många människor i vårt samhälle. Vi föreslår i motionen att de kommunala parkeringsvakterna, populärt kallat ''lapplisor'', skall tas bort och ersättas med kvarterspoliser och att ansvaret förs tillbaka från kommunerna till polismyndigheten. Dessutom föreslås att bötesbeloppen sänks till rimlig nivå med hänsyn till brottets ringa art. Vad är nu tanken bakom detta? Kvarterspoliser får en förebyggande verkan på gatuvåldet, vilket ingen kan förneka att det mycket väl behövs. Vidare kan dessa övervaka gatorna. Enligt vår uppfattning är parkeringsövervakning till för att öka framkomligheten och minska olyckstillbuden. Det skulle en kvarterspolis klara. Om det är så att man är ute efter att stävja att folk tar med bilen in till tätorten, tror vi mer på idén att bygga stora gratisparkeringar vid pendeltågsstationer utanför tätorten, vilken vi framför i en annan motion. Böternas storlek bör vara i proportion till brottet. Det får inte vara så att samhället ger signaler till medborgarna att en felparkering är ett grövre brott än en än så liten stöld. Det urholkar rättsmedvetandet. Vi frågar oss varför vi inte kan få gehör för idéer som med all sannolikhet även tilltalar de allra flesta av de andra partiernas bilburna sympatisörer. Ni anser förmodligen att den hetsjakt som lapplisorna utför på bilisterna är till för att förse kommunerna med skatteinkomster. Vi vet att vissa kommuner räknar med dessa inkomster i sin budget. När man nu vill föra över mera av verksamheten till kommunerna, kan resultatet bara bli att böternas storlek och hetsjakten ökar i och med att kommunernas ekonomi blir sämre. Ni från fyrklövern säger att regeringen säkert kommer att ta upp dessa problem till behandling på ett tillfredsställande sätt. Men av texten framgår det att det inte är så -- i varje fall inte om man är bilist. Vi i Ny demokrati frågar varför ni inte för en gångs skull kan lyssna på vad människorna utanför denna byggnad tycker? De lever med problemet varje dag, och det är inte tillfredsställande.

Herr talman! Detta betänkande tar upp fyra olika motioner som behandlar parkeringsfrågor. Utskottet har avstyrkt samtliga. Det är två huvuduttryck som förklarar varför. Dessa är Tro nu inte att det är någon allmän EG-anpassning som spökar. Det är bara det att dessa två låneord talar om anledningen till att dessa motioner har avstyrkts. Subsidiaritetsprincipen kan översättas med närhetsprincipen, som handlar om att beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå. Vissa av motionskraven tar upp frågeställningar som bäst hanteras och bedöms på kommunal nivå. Det handlar bl.a. om det kommunala ansvaret för parkeringsövervakningen och om parkerings och den s.k. kontrollavgiftens storlek. Dessa frågor hanteras bäst av kommunerna. Om medborgarna har synpunkter eller är kritiska, är det lättare att föra fram det till de lokala politikerna i stället för till oss i detta hus. Det är ofta de lokala politikerna som bestämmer om både lapplisor och parkeringsböternas storlek. Eller, om man har samma inställning som framförs i framför allt motionerna från Ny demokrati, går det att tillägga att det är lättare att avsätta lokala politiker än oss riksdagsmän. Att begreppet ''timing'' kan vara aktuellt i detta betänkande beror på att kraven framförs i riksdagen samtidigt som det pågår ett omfattande utredningsarbete. Det kan finnas anledning att avvakta vad det arbetet resulterar i, innan vi tar definitiv ställning här i riksdagen. Frågorna återkommer alltså med ett utförligare underlag och ett bredare perspektiv. Jag hyser viss sympati för delar av kraven som förs fram i motionerna, och man kan konstatera att utskottet har uttalat sig relativt positivt. På s. 7 i betänkandet säger utskottet: ''Parkeringslagstiftningen blir därmed föremål för en översyn, som utskottet för sin del välkomnar. Utskottet förutsätter att regeringen därvid även beaktar synpunkter av det slag som återfinns i motionerna.'' Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till reservationen. Jag glömde göra det förut. Sedan vill jag säga att det är nog bra intentioner som utskottet har, men betänkandet verkar väldigt vagt skrivet, tycker jag. Det finns alldeles för stort spelrum för dem som vill missbruka parkeringslagstiftningen. Vi vill poängtera att risken är uppenbar att kommunerna gör parkeringsavgifterna till en straffskatt. Jag kan ta ett exempel från Enköpings kommun, där jag känner till förhållandena. Där har vårt parti fått igenom att man skall ta bort parkeringsavgifterna i centrala staden. Då gick kds och Moderaterna ut i tidningen och beklagade sig över att det inte fanns pengar till omsorgen i samhället. Detta är ett bevis för, tycker jag, att det förekommer ett missbruk, och det är det vi vill stävja. Lagstiftningen skall användas för ingripanden när folk ställer bilen helt idiotiskt. Då skall man se till att det blir böter. Men det får inte vara fråga om någon hetsjakt på bilister. Det är möjligheten att bedriva sådan vi vill ha bort.
Herr talman! Jag hyser som sagt en viss sympati för delar av de krav som förs fram. Men det är ju kommunerna som har ansvaret för parkeringsböternas utformning och beloppen man får betala, och då är det naturligt att det är på den nivån man skall försöka påverka. Det är också där medborgarna har störst möjlighet att påverka, exempelvis i den kommun som Max Montalvo nämnde. Det är inte ofta som motioner behandlas så välvilligt som trots allt har skett i det här fallet. Själv har jag en hel del synpunkter på parkeringsböternas omfattning, lokala parkeringsbestämmelser och vissa kommuners sätt att använda parkeringsvakter. Men detta är något som jag försöker påverka mera lokalt, exempelvis i Men jag förstår, efter att ha läst artiklar i vissa regionala tidningar, att Ny demokrati de här dagarna hellre utnyttjar sina representanter i riksdagen än exempelvis partiets företrädare i
Herr talman! Jag är inte så säker på att kommunerna kan ta ansvaret att sköta parkeringsverksamheten efter rätta linjer, men jag hoppas att Jan Sandberg har rätt och att kommunerna förstår att det är viktigt att sköta saker och ting på rätt sätt. Jag får nöja mig med det så länge.

Herr talman! Trots att vi i Sverige lever i det mest jämställda landet i världen skall ingen av oss tro att detta förhållande är något som kommer att bestå av sig självt. Detta var det misstag många av oss gjorde under 80-talet. Vi trodde nämligen att utvecklingen mot en allt mer ökad jämställdhet mellan kvinnor och män skulle fortsätta i en positiv riktning, att det skulle vara något av en självgående utveckling. Så var det inte. Det 80-talet lärt oss är att kampen för jämställdheten mellan kvinnor och män ständigt måste föras och är än viktigare i dag, när vi ser hur kvinnors ställning och rättigheter i samhället ifrågasätts och hotas. De svenska kvinnorna förvärvsarbetar och tjänar egna pengar i större omfattning än kvinnor i övriga världen. Svenska kvinnor föder fler barn än de flesta av sina systrar i övriga industriländer. Drygt 90 % av alla svenskor med barn mellan 7 och 16 år har eget jobb. Det svenska samhället har alltså varit ett utmärkt exempel på att kvinnor inte behöver välja mellan barn och förvärvsarbete utan att det går att kombinera. För att detta skall vara möjligt måste dock vissa förutsättningar vara uppfyllda. Det egna arbetet, den egna lönen, är grunden för jämställdheten mellan kvinnor och män. Detta hotas nu på flera sätt. Det absolut allvarligaste är att vi nu har en borgerlig regering som för en ekonomisk politik som innebär minskad produktion och därmed färre sysselsatta och fler arbetslösa. För både kvinnor och män är detta naturligtvis den allt överskuggande frågan. Men jämställdheten mellan kvinnor och män hotas därutöver på flera andra sätt. För det första försämrar de kommande neddragningarna av statsbidragen till kommuner och landsting kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta, dels genom att många kvinnor har sitt arbete i den offentliga sektorn, dels genom att den offentliga sektorn gär det möjligt för kvinnorna att förvärvsarbeta. För det andra skulle ett vårdnadsbidrag, ett förslag som nu har stoppats för en tid, ytterligare försämra kvinnors möjligheter till förvärvsarbete, samtidigt som det skulle konservera ett traditionellt könsrollsmönster och försämra möjligheterna till jämställdhet mellan kvinnor och män. För det tredje ökar löneskillnaderna mellan kvinnor och män sedan mitten av 80-talet. Trots att statistiken visar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige är lägst i världen, är dessa skillnader -- och nu t.o.m. ökande skillnader -- inte acceptabla. Till detta kommer, det vet vi, ytterligare en rad förslag från den sittande borgerliga regeringen som, om de genomförs, kan innebära allvarliga hot mot kvinnorna och jämställdheten. En väl fungerande offentlig sektor är av oerhört stor betydelse för kvinnornas möjligheter att förvärvsarbeta. I dag är redan 58 000 kvinnor arbetslösa till följd av genomförda neddragningar inom den offentliga verksamheten. Enligt beräkningar från facken inom det kommunala området kommer ytterligare 100 000 offentliganställda kvinnor att bli arbetslösa under nästa år. Därutöver är ca 80 000 deltidsarbetslösa. De flesta av dessa är kvinnor. Den privatiseringsvåg som nu väller fram över landet försöker den borgerliga majoriteten framställa som den stora möjligheten för kvinnorna. Det sägs att nu kommer kvinnorna att få fler arbetsgivare att välja på och därigenom också högre löner och bättre och fler arbeten. Dessutom kommer privatiseringen att ge kvinnorna möjligheter att starta eget, främst inom vårdområdet, har det påståtts. Genom dessa förskönande beskrivningar försöker den borgerliga majoriteten att framställa det som nu händer som något annat än vad det egentligen är frågan om. Sanningen är ju den att det blir mindre pengar till kommuner och landsting. Hur detta kan leda till flera jobb är det nog bara en borgerlig riksdagsledamot som kan svara på. Blir det flera jobb bara för att det är fler arbetsgivare? Skulle inte privat verksamhet bedrivas effektivare? Var det inte så? Blir det då inte färre jobb? Och varför skulle lönerna stiga vid en privatisering? Tjänar t.ex. en privat lokalvårdare mer än en kommunalt anställd? Det är en illusion att tro att kraftiga nedskärningar i den offentliga sektorn i kombination med ökat behov av service leder till bättre förhållanden för kvinnorna. Det är precis tvärtom. Lyckligtvis är det så att vackert tal inte hur länge som helst kan skymma sikten för de rätta förhållandena. En utjämning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män är en av 90-talets viktigaste jämställdhetsfrågor. Det säger vi i utskottets betänkande. Om det uttalandet var vi överens, men där tar enigheten slut. När det blir frågan om att ta konsekvenserna av sina uttalanden är den borgerliga majoriteten i utskottet inte lika intresserad. Kvinnor tjänar mindre än män, dels därför att det traditionella kvinnoarbetet är lägre värderat än männens, dels därför att kvinnor får lägre ersättning för sitt arbete än männen, även om de har likvärdigt arbete. Fram till 1985 skedde en successiv utjämning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Då tjänade kvinnorna 88 % av männens löner. Åren därefter ökade löneskillnaderna. Av lönestatistik framgår att kvinnorna inom LO-SAF-området tjänade 85 % av männens löner 1991. Även inom områden där lönen fastställs utifrån detaljerade arbetsvärderingssystem och där löneskillnaderna skulle vara i det närmaste obefintliga tjänar kvinnorna 92,3 % av männens löner. Att vi trots detta har de minsta löneskillnaderna mellan män och kvinnor i världen beror enligt alla sakliga bedömare på den solidariska lönepolitiken. I mitten av 80-talet hade vi en överhettad arbetsmarknad, som ledde till en marknadsorienterad löneglidning. Dessutom infördes samtidigt en mer individuell lönesättning inom den offentliga sektorn. Följden av detta blev att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökade. Erfarenheten visar alltså att kvinnorna har allt att vinna på en fortsatt framgångsrik solidarisk lönepolitik, en politik som arbetsgivarna nu vill skrota, en politik som inte heller den borgerliga majoriteten anser sig kunna stödja -- trots dess avgörande betydelse för minskade löneskillnader och ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Utskottsmajoritetens ställningstagande i denna fråga visar att de inte är beredda att ta konsekvenserna av sitt uttalande om att minskade löneskillnader är en viktig jämställdhetsfråga. Återigen kan vi konstatera att tomt prat är det som kännetecknar borgerligheten. På annat sätt kan detta inte tolkas. Kvinnors arbete inom vård och omsorg, dvs. det traditionella kvinnoarbetet, måste uppvärderas. Detta finns det t.o.m. borgerliga ledamöter som anser. Det låter sig lätt sägas, men skall löneskillnaderna mellan kvinnor och män minska måste lönerna för dessa jobb relativt sett öka mer än för andra jobb. Det skulle i sin tur innebära att den kommunala sektorn skulle behöva mer, inte mindre, resurser för sin verksamhet. Det är återigen ett exempel på att borgerligheten inte är beredd att ta konsekvenserna av sina egna ord. Jag sade inledningsvis att det finns många frågor utöver de här nu nämnda som allvarligt kan skada jämställdheten mellan könen och som också visar borgerlighetens rätta ansikte. Låt mig bara kort avslutningsvis visa på en fråga som exempel på detta. Vid gårdagens utskottssammanträde behandlade vi ett förslag från oss socialdemokrater om en ändring av föräldraledighetslagen, som skulle innebära att föräldern själv får bestämma när under dagen ledigheten skall tas ut. Som det är nu bestäms förläggningen ensidigt av arbetsgivaren om man inte kommer överens. Rätten att i större utsträckning få bestämma själv när man vill ta ut föräldraledigheten är en fråga som har mycket stor betydelse för kvinnors och barns liv och därmed också för jämställdheten. Den borgerliga utskottsmajoriteten avslog förslaget. Var fanns solidariteten med kvinnorna då? Solidariteten med arbetsgivarna var tydligen större. Detta exempel är betecknande för den borgerliga majoritetens politik inom jämställdhetsområdet. När det verkligen gäller väger solidariteten med Svenska arbetsgivareföreningen tyngst. Och kvinnorna och jämställdheten kommer i andra hand. Herr talman! Jag yrkar med detta inlägg bifall till de socialdemokratiska reservationerna angående mom. 3 och 4.

Herr talman! ''När en kvinna gifter sig undergår hon en sådan själsförändring att hon ej längre lämpar sig för fast anställning'' -- uttalat av arbetsgivare i början av 30-talet. ''Kvinnor ha ofta sådana brister i sin andliga utrustning att de icke äro lämpade som chefer'' ''Tänk om kvinnor blir konsulter -- då kan de ju komma att tjäna mer än männen'' -- uttalat av företagschef i Veckans Affärer förra året. En verkligt kompetent kvinna sökte nyligen ett jobb i konkurrens med en manlig folkhögskolerektor. Mannen som skulle anställa en av dem sade häromdagen så här -- jag ber kammaren om ursäkt för det grova sätt som somliga numera uttrycker sig på: ''Vi ska inte ha någon djävla kärring här inte!'' -- uttalat i Sverige 1992. Satsar en kvinna på sin duglighet riskerar hon snart att misstänkas för okvinnlighet. Satsar hon på sin kvinnlighet riskerar hon att misstänkas för oduglighet. Möjligheterna för män och kvinnor är inte desamma därom torde det råda enighet. Enighet råder också när det gäller de viktigaste förutsättningarna för att åstadkomma jämställdhet: samma utbildningsmöjligheter, könsneutral arbetsvärdering och jämnare arbetsfördelning i hemmen. Lika möjligheter är dock inte detsamma som samma liv. Det innebär också rätten att välja olika. Socialförsäkringssystemen har stått i fokus när förutsättningarna för jämställdhet skapats, men jag tror att den nedrustning som samtidigt skett av jämställdheten inom civilrätten, t.ex. genom avskaffandet av giftorätten i privata pensionsförsäkringar, i framtiden kommer att rullas tillbaka. Den nedvärdering som under lång tid gjorts av familjen och arbetet i familjen och hemmet har också drabbat kvinnor, som ju ofta har en större del av detta ansvar. Jämställdhet är inte något som bara skall komma karriärkvinnor till del. Jämställdheten och respekten måste vara lika stor för den kvinna som har en lägre inkomst, som ofta grundar sig på för stort familjeansvar. Jämställdhet upplevs sannolikt som ännu viktigare av henne, i synnerhet i vårt land där arbetet har en så central ställning. Jämställdhet betyder inte att alla skall likriktas, leva samma liv, ha samma inkomst. Det handlar mer om att vara respekterad som människa i samhället, oavsett om man är man eller kvinna. Herr talman! I det här betänkandet behandlas 28 motioner. Tiden medger bara att jag här berör ett fåtal problemområden. Vi moderater tog upp problemet med sexuella trakasserier på utbildningsinstitutioner redan i samband med att jämställdhetslagen antogs våren 1991. Då hörde vi ingenting från dåvarande vpk. Med stor tillfredsställelse hälsar vi därför jämställdhetsministerns 2 miljoner för att vidta åtgärder mot det osedvanligt osympatiska beteende som sexuella trakasserier är -- Stockholms universitet lär redan ha börjat. Om något är en jämställdhetsfråga är det rätten att få sina kunskaper prövade på lika villkor, dvs. att ha samma rätt och möjlighet till utbildning. Reservation 1 från Socialdemokraterna är en överloppsreservation. Vem ifrågasätter att man skall ta till vara kvinnors kunskaper och erfarenheter? Ingen! Naturligtvis skall den offentliga sektorn förnyas. Varför skulle den halka efter och bli omodern när privat sektor går framåt? Vem skulle motsätta sig det? Våra ekonomer visar dock ständigt att det är vår stora offentliga sektor som har drivit in Sverige i en återvändsgränd. Den senaste boken i raden presenterade Bo Södersten häromdagen på SNS. Sveriges huvudsakliga probelm är inte konjunktursituationen utan hur vi skall klara de hemlagade strukturproblem som en socialdemokratisk politik har kokat ihop åt oss. Socialdemokraterna föreslår mer av samma medicin -- den som ledde fel --, medan vi stimulerar företagande. Kvinnor anger just det enskilda företagandet och anställning i privata företag som viktiga för att kunna öka inflytandet över den egna arbetssituationen. Reservation 2 vill fortsätta med kollektiv lönepremiering i stället för individuell. Man vill fortsätta på den linje som enligt årets nobelpristagare i ekonomi, Gary S. Becker, försvagat de ekonomiska incitamenten och därmed människors strävan och landets framåtskridande. Många har kanske glömt att det var just den solidariska lönepolitiken som bidrog till att ta ifrån många kvinnor de jobb de hade i industrin -- jobb som inte finansierades av skattebetalarna. Många av dessa kvinnor har nu hamnat i offentlig sektor, med den arbetslöshetsrisk som det innebär om inte skattebetalarna skulle klara finansieringen. Orsakerna till att kvinnor har lägre löner finns faktiskt inte belagda. Någon utredning om orsakerna startades inte av den förra regeringen. EG började, och den nuvarande regeringen följde efter. Vi får avvakta presentationen i december för att se om man har lyckats finna orsakssammanhangen innan en diskussion därom kan bli riktigt meningsfull. Det väsentliga för kvinnor är att värderingen av arbetet och prestationerna är så könsneutral som möjligt. Man skall se till inidividens förmåga och kunnande i stället för att se kvinnor som ett kollektiv där alla är lika. Kvinnor är sinsemellan lika olika som män är. Alla -- både kvinnor och män -- skall ha chanser och möjligheter att sträva framåt. Hur man sedan tar till vara på sina tillfällen varierar. Herr talman! Lika lön för lika arbete är en självklar princip som är accepterad av alla. Principen speglar en sida av saken. Om man har accepterat den sidan har man också accepterat den andra -- olika lön för olika arbete. Det innebär att högre utbildning, bättre prestation, skicklighet och ansvar också skall ge högre lön. Om kvinnor möter könsneutrala värdemätare kommer de att stå sig bra. De har god utbildning, höga skolbetyg och de ställer stora krav på sig själva när de tar ökat ansvar. Det gäller att ge dem möjligheterna att göra det. De vill faktiskt ta ansvar. I varje yrke måste ansträngning löna sig om vi vill att välståndet skall utvecklas. Denna självklarhet -- att lika-lönsprincipen har sin motsvarighet i olika-lönsprincipen -- har under lång tid fördolts i Sverige, och resultatet skall nu betalas av alla. Gary S. Becker har fått sitt nobelpris på grund av sina teorier om principen om människans ekonomiska nyttomaximering. Han menar att kvinnor inte avviker från den här principen. Han visar just att nyttomaximeringen är total. Det innebär att om en kvinna inte kan höja sin lön på grund av att hon är inlåst i ett kollektivt ekonomiskt monopol får hon ta ut standardhöjningen bakvägen, så gott det går, genom tillämpning av socialförsäkringssystem, sjukförsäkring, arbetslöshetsersättning eller annan möjlig ersättning som står till buds. Har verkligen kvinnorna i Sverige under 80-talet blivit tre och en halv gånger så sjuka som männen, vilket statistiken visar? Eller är det kanske så att en del inte är direkt sjuka? De kanske inte orkar med en socialdemokratisk livsmodell med dubbel och trippelarbete. De kanske bara behöver vara med sina barn eller sköta sina hem. Ingen kan säkert svara på den frågan. Orsakssammanhangen varierar sannolikt. Herr talman! Detta betänkande är anmärkningsvärt -- inte på grund av vad som står i det, utan på grund av vad som inte står i det. För 14 dagar sedan, den 13 oktober, hade vi en votering i arbetsmarknadsutskottet med siffrorna 8 till 7 med anledning av min motion om att man skall utöka JämO:s tillsynsområde till att gälla hela arbetsmarknaden. I dag kan JämO bara bevaka den del av arbetsmarknaden som inte har kollektivavtal. Detta kan behövas för att facken inte skall kunna lågprioritera jämställdheten i kollektivavtalen. Nydemokraterna på kvinnorna och ville öppna för framtida ytterligare formella lagstiftningsåtgärder mot de arbetsmarknadsparter som inte lever upp till lagen, dvs. det som var motionens syfte. När betänkandet kom fanns det emellertid ingen reservation från Socialdemokraterna. Det gläder mig att Socialdemokraterna inte längre är så fast övertygade i sin klockartro på fackets förmåga. Även om liknande skrivningar har funnits tidigare har man inte, som svar på vår moderata inställning, intagit denna position. Här kan iakttas en glädjande positionsförändring, i förhållande till våren 1991 då den nya jämställdhetslagen antogs och i synnerhet i förhållande till den 13 december 1979 då den första jämställdhetslagen antogs med en rösts övervikt, efter det att Socialdemokraterna på alla sätt försökt dribbla med voteringen så att vi inte skulle få någon jämställdhetslag över huvud taget. Då hade facket kunnat fortsätta med sin passivisering av dessa frågor. Det är glädjande om vi nu gemensamt kan driva fram en arbetsmarknad utan könsdiskriminering. Herr talman! Till sist kan jag inte avhålla mig från att något ta ner den här jämställdhetsdebatten, som ibland tenderar att bli rätt världsfrämmande, på jorden och ställa en i jämställdhetssammanhang provokativ men behövlig fråga. Vem kan påstå att en kvinna kan fylla de publikbehov som Clint Eastwood tillfredsställer och vilken man kan ersätta Julia Roberts? Det finns faktiskt områden där man och kvinna inte kan ersätta varandra. Det finns ingen anledning att låta jämställdhetsdebatten bli grinig och avhumaniserad. Låt oss i stället bejaka de skillnader som finns och ta till vara dem på ett positivt sätt utan att för den skull nedvärdera, trampa på eller frånta det andra könet möjligheter. Det skulle vara en misslyckad debatt om den skulle leda till att det skulle kännas tråkigt att vara kvinna eller trist att vara man. Ett samhälle där kvinnor och män generellt lever i strid med varandra kan aldrig bli ett bra samhälle, varken för kvinnor eller män. Herr talman! Därmed ber jag att få yrka bifall till utskottsmajorietetens yrkande i betänkande AU1.

Herr talman! Herr Anderssons kommentar var exakt vad jag hade väntat mig. Vänstern har då aldrig utmärkt sig för särskilt stor tillgång på humor. Men herr Andersson kanske känner sig utbytbar mot varje kvinna och inte uppfattar att det finns några skillnader. Men det gör det alltså. Becker pläderar inte, han är forskare, han ser till hur det är, han registrerar de samband som förekommer i tillvaron. Hans Andersson frågar varför vi inte stödde er motion om sexuella trakasserier. Det var samma argumentation som när vi moderater tog upp den här frågan i samband med att jämställdhetslagstiftningen antogs våren 1991, nämligen att förslaget i er motion är lagstiftningsmässigt orelistiskt -- det fungerar inte. Vi kan inte ha lagstiftning som behandlar samma fråga på en massa olika ställen i lagen. Det här finns alltså reglerat i brottsbalken. Om herr Andersson nu är så övertygad om att jag är emot solidariskt lönepolitik -- och det är riktigt, jag tror mera på att individen vet att han genom prestation och insats kan öka sin inkomst -- varför satt ni då i AU, hela vänstern, och trodde att vi från vårt håll skulle stödja den reservation som just grundade sig på resonemanget om solidarisk lönepolitik? Det föreföll ju redan då ganska underligt.

Herr talman! Bastuargumentet kom tillbaka. Det var roligt att herr Andersson tar upp Gösta När det gäller talarstolen är det ju fullständigt självklart att man och kvinna är utbytbara. Jag har väl aldrig påstått någonting annat -- att påstå det är att försöka vrida debatten på ett ganska löjligt sätt. Om herr Andersson inte uppfattade upprördheten i mitt anförande över den ojämställdhet som råder på många områden i samhället, då tror jag att herr Andersson sov under mitt anförande. I synnerhet i de citat som inledde anförandet kunde herr Andersson ha uppfattat någonting. Men det gick tydligen inte, och det var tråkigt för herr Detta med egoism, som herr Andersson återkommer till hela tiden, skulle jag vilja se på ett litet annorlunda sätt. Ni säger att det är egoistiskt att inte satsa där och där. Ni talar inte om hur det skall finansieras. När man klämmer er på pulsen, visar det sig i allmänhet att det skall finansieras genom lån. Vem skall betala dem? Är det inte i stället ganska egoistiskt att inta er position och hävda att nästa generation, dvs. dagens barn, skall betala allt det som den här generationen vill ha?

Herr talman! Vi har i det här landet nått ganska långt när det gäller jämställdheten. Den främsta anledningen till det är att vi har kunnat föra en socialdemokratisk politik som har haft just jämställdheten mellan könen som en av sina utgångspunkter. Vi har en offentlig sektor som ger kvinnor möjligheter att förvärvsarbeta. Rätten till eget arbete och egen lön har alltså varit utgångspunkten för den socialdemokratiska politiken på det här området. Detta avfärdar Charlotte Cederschiöld med sedvanlig arrogans -- på ett sätt som jag tycker är mycket upprörande. Hennes uttalande tyder på att det kanske inte handlar om jämställdhet för alla kvinnor och män, utan att det handlar om jämställdhet för de välbeställda kvinnorna. Jag drar den slutsatsen av hennes anförande och kommentarer i övrigt. För oss är det oerhört viktigt att jämställdheten skall innefatta alla kvinnor och män. En viktig punkt i detta är den solidariska lönepolitiken -- något som Charlotte Cederschiöld också avfärdar med en enkel mening om att den kollektiva lönebildningen inte är någonting att ha över huvud taget. Den statistik som finns visar ju klart att vi har haft, och fortfarande har, mycket låga löneskillnader mellan kvinnor och män i detta land. Den utvecklingen har avbrutits 1985, och anledningen till det är -- hur Charlotte Cederschiöld än försöker vränga till det -- att vi då hade en överhettning av arbetsmarknaden som ledde till marknadsorienterad lönesättning, och till att vi fick en mer individuell lönesättning inom den offentliga sektorn. Det är klart bevisat -- det är bara att läsa innantill -- att det är på det sättet. Det som nu är mest allvarligt är att vi är inne i en utveckling som innebär att vi tar ytterligare avsteg från den solidariska lönepolitiken. Tror Charlotte Cederschiöld verkligen på allvar att detta skulle gynna kvinnorna? Menar Charlotte Cederschiöld att den individuella lönesättningen skulle gynna kvinnorna? Jag tycker att det är oerhört i så fall.
Herr talman! Vi är helt eniga om målen när det gäller jämställdheten. Att socialdemokraterna ständigt har kämpat för den är faktiskt en sanning med modifikation med hänsyn till att ni försökte stoppa jämställdhetslagen när den skulle införas Det var märkligt att fru Andnor inte märkte att jag särskilt tog upp de lågavlönade kvinnorna i mitt anförande. De ligger mig varmt om hjärtat. Jag tror att jämställdhetsfrågorna är oerhört viktiga för dem. Men jag delar inte uppfattningen att den solidariska lönepolitiken kommer att vara det som för evigt för lyckan med sig i det här landet. Jag har snarare tilltro till kvinnors förmåga. Jag tror att kvinnor klarar sig mycket bra med individuell lönesättning om de bara får samma chanser. Det har de inte haft, inlåsta som de har varit i offentliga ekonomiska monopol. I det här huset lär man ha gjort en undersökning vad gäller individuell lönesättning. Där visade det sig, vilket jag har hört och tror är korrekt, att det finns exempel på grupper där individuell lönesättning faktiskt resulterade i bättre löner för kvinnorna. Susanne Gaje från arbetsmarknadsutskottet som har varit inblandad i detta nickar, så det förefaller som om den information jag har fått är korrekt. Jag har tilltro till kvinnors förmåga. Det hoppas jag att fru Andnor också kommer att ha i framtiden.
Herr talman! Självklart har jag tilltro till kvinnors förmåga. Jag tror dessutom att kvinnor genom den reaktion som nu sker i samhället kommer att vara en mycket aktiv och pådrivande kraft när det gäller att föra jämställdhetsfrågorna framåt. Som jag tidigare sade har vi under 1980-talet kanske slagit oss till ro och trott att detta är något som går av sig självt. Så är det inte. Kampen för jämställdheten måste ständigt föras, på alla nivåer för att vi inte skall tappa mark och för att vi skall kunna flytta fram våra positioner. Vi är eniga om målen, säger Charlotte Cederschiöld, och det är vi kanske på papperet. Men när det gäller att ta konsekvenserna av vad man säger i talarstolar och uttrycker på papper är vi inte överens. Det är då borgerligheten inte är så intresserad längre. Man är inte beredd att ta konsekvenserna av det hela. När Charlotte Cederschiöld nu försöker beskriva verkligheten på ett annat sätt genom att ta riksdagens arbetsplats som exempel på att löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat är det nästan patetiskt. Det visar ju vilken verklighet Charlotte Cederschiöld rör sig i och vilken verklighet hon diskuterar i den här debatten. Det jag kan visa och visar på papper är ju att löneskillnaderna mellan män och kvinnor har ökat. Anledningen till detta är -- om man studerar underlaget närmare -- att vi under 1980-talet har haft en mer individuell lönesättning, vi har sett att decentraliserade löneförhandlingar som har skett inom det privata området också har lett till ökade löneskillnader. Vi vet också att det är kvinnorna som har förlorat på den marknadsorientering som har skett när det gäller lönesättningen. Detta finns att studera, Charlotte Cederschiöld. Men man kanske måste gå utanför riksdagens väggar för att se den verkligheten.
Herr talman! Fru Andnor, det är ju faktiskt vi, de borgerliga partierna, som har tillsatt utredningen om löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Det var ju inte ni socialdemokrater som gjorde det. Det är vi borgare som har tillsatt den. Samma sak gäller ju utredningen om att få män att göra mer hemma och att få män att ta ut mer av föräldraledigheten för att ta ansvar för barn och familj. Det är den nuvarande regeringsmajoriteten som har tillsatt den. Det fanns goda möjligheter att tillsätta dessa utredningar på er tid. EG hade redan börjat, så om ni inte kunde hitta på det själva var det bara att skriva av EG. Men ni gjorde inte det. Det är vi som har gjort det. Kom inte och påstå att vi inte har något engagemang i de här frågorna. Det har vi visat ända sedan jämställdhetslagens tillkomst och genom hela debatten. Vi har olika medel och det varierar litet grand när det gäller vilka åtgärder vi vill vidta, men målen är desamma och engagemanget hos de borgerliga ledamöterna här i kammaren är i den här frågan precis lika stort som ert -- jag vill inte nedvärdera ert engagemang och säga att vårt är större. Jag hävdar alldeles bestämt att jag tror att alla som sitter i det här rummet känner sig engagerade i de här frågorna. Att försöka misstänkliggöra oss för att inte bry oss om de här frågorna är fullständigt felaktigt och saknar varje sakligt underlag. Titta bara på vad den engagerade jämställdhetsministern gör för närvarande.

Herr talman! Jämställdhetsarbetet går i vågor. I en rapportserie från JämO som har getts ut i år och som heter Osynligt och påtagligt redovisas en undersökning där man har intervjuat manliga och kvinnliga studerande. Där sägs att samtliga kvinnliga studerande i undersökningen uttrycker tveksamhet och avståndstagande gentemot vissa former av jämställdhetsarbete och vissa former av jämställdhet. De säger att det inte bara gäller att lyfta fram kvinnorna och racka ned på männen. Kvinnorna skall heller inte sträva efter att bli som männen. De verkar vilja komma bort från det gamla och söker en ny syn på och en ny innebörd av jämställdhetsbegreppet. En kvinnlig lektor säger: Jag tror inte att de unga gillar jämställdhetsbegreppet. Det är som Gerd Forsell sade i Fredika Bremerförbundet: Det är som en stickig yllekofta -- det är ingen som vill ha den på sig. När man träffar dagens unga märker man att de har de här negativa associationerna till jämställdhet. Det är ju väldigt sorgligt. Det leder till eftertanke när det gäller hur vi presenterar begreppet jämställdhet. På papperet har vi kommit väldigt långt med jämställdheten. Vi har en jämställdhetslag som värnar om jämställdhet i arbetslivet, vi har jämställdhetsombudsman och vi har jämställdhetsgrupper på arbetsplatserna. Jag tycker att arbetsmarknadsutskottets betänkande är offensivt och uppfordrande. Det går ju ut på att man skall sätta den enskilde individen i centrum. Det är också vad vi i Folkpartiet liberalerna menar med jämställdhet mellan kvinnor och män -- att man tar just den här utgångspunkten i en människosyn som sätter den enskilde individen i centrum. Det handlar om att individen skall få utvecklas fri och inte behöva präglas av roller och fördomar. Dessa studerande ungdomar menar att de vill lägga in mycket mer i begreppet jämställdhet -- inte bara lika lön, utan njutning och rätt till ett friare sätt att leva. Jag tycker inte att det finns något som motsäger detta i det jämställdhetsarbete som bedrivs. Vi är kanske tvungna att se att faran när det gäller kampen om jämställdhet till stor del ligger i att många tror att vi har fullständig jämställdhet i vårt samhälle. Verkligheten ser ju annorlunda ut. Vi har påfallande löneskillnader mellan män och kvinnor. Kvinnorna halkar snabbt efter i karriären samtidigt som de arbetar mer. Om man lägger ihop löne och hemarbetet blir det till slut för mycket för kvinnorna; de blir utbrända och hälsan sviker. Jämställdhetspolitiken utgår från principen att vara könsneutral. Problemet i vårt samhälle är att det är mannen som utgör normen. Om kvinnorna inte når upp till normen framstår de inte bara som missgynnade utan även som misslyckade. Sett från ett kvinnoperspektiv måste man nog vända på de här förhållandena, göra kvinnokulturen synlig och formulera krav utifrån kvinnornas verklighet. En norsk psykolog har tagit upp problemet med den dolda relativa underordningen. Hon säger: Kvinnorna tillåts i dag göra allt, bara de håller sig ett snäpp under männen. En annan forskare pekar på att när så väldigt många kvinnor säger att de frivilligt arbetar deltid -- därför att det är det bästa valet för familjen -- säger det något om de underliggande maktförhållandena i både äktenskapet och samhället. Det kallas för ansvarsrationalitet, när kvinnan i vardagens alla situationer tänker på konsekvenserna för man och barn, när hon gör på det ena eller andra sättet. Mannen använder i stället oftast en tekniskt begränsad rationalitet, dvs. bryr sig mindre om hur hans handlingar och beteenden påverkar andra, när han realiserar sakliga mål. För något år sedan gjorde SCB en stor undersökning om fler än 10 000 kvinnors och mäns arbetsförhållanden. Rapporten visar att kvinnor har enklare arbetsuppgifter än män och att kvinnor har mindre inflytande över sina arbeten. Trots jämförbara utbildningar, får kvinnor jobb som kräver lägre utbildning, och som framför allt kräver kortare lärotid i yrket. Yngre kvinnor har bättre utbildning än yngre män, men det ger kvinnorna ingen fördel på arbetsmarknaden. Männen har ändå de bästa jobben. Undersökningsledaren Anders Wikman på SCB menade att det är könsfaktorn som mer än några andra faktorer förklarar de här förhållandena. Männen har större möjlighet att råda över sitt arbete i stort sett inom alla yrken, medan kvinnorna oftare har ett monotont arbete. Den här utredningen avlivar också myten att kvinnors situation på arbetsmarknaden skulle bero på deltidsarbete, eller på ansvaret för barn, därför att dessa faktorer är bortsållade. Helt nyligen har SKTF lämnat över en utredning som jämställdhetsombudsmannen har att fundera över. Det gäller genomsnittslöner för kvinnliga akademiker i kommuner och landsting. Det visar sig att kvinnorna har lägre genomsnittslön än männen. SACO har även helt nyligen konstaterat att det finns löneskillnader som enbart kan förklaras av könsskillnaden. Löneskillnaden beräknas till ungefär 6-7 %. Det statliga jämställdhetsrådet har också haft en genomgång av löner och jämställdhet. Det visar sig att i de företag där man verkligen har genomfört arbetsvärderingar konstaterar man att kvinnor har lägre löner än män på grund av könsskillnaden -- ingen annan orsak kan påvisas. Det handlar då om en löneskillnad på 3-8 %. Vi har ju en jämställdhetslag, en lag om lika lön för likvärdigt arbete. Det behövs fler mål som prövas när det gäller den här lönediskrimineringen, det är viktigt. Jag ser fram emot att lagen kommer till användning i syfte att få rättning. Kvinnorna gör även huvudelen av hushållsarbetet. Professor Marianne Frankenhaeuser har påvisat att halten stresshormoner i blod och urin stiger hos kvinnorna när de kommer hem, medan halten stresshormoner minskar hos männen. Det beror på att kvinnorna har mer arbete att göra när de kommer hem. Den ständiga tidspress med krav på flerdubbla aktiviteter för att hinna med att vara såväl yrkesarbetare, barnuppfostrare, hushållsskötare som hustru på samma gång har ett väldigt högt pris för kvinnan. Westerholm m.fl., vilken behandlar utdelningskriterier när det gäller stipendier till män och kvinnor. Vi i utskottet hyser stor sympati för det syfte som anförs i motionen, nämligen att kvinnor och män skall kunna konkurrera om stipendierna på lika villkor. Vi utgår från att man vid utdelningen av stipendierna tar hänsyn till de annorlunda samhällsförhållanden som fanns i vad gäller kvinnors möjlighet till studier vid den tidpunkt då donationen gjordes. När det gäller kvinnors möjligheter till bl.a. arbete finns det många aktuella årstal. Man kan utgå från år 1870 då exempelvis kvinnor fick rätt till att ta studenten som privatister -- ett mycket dåligt datum tycker jag. År 1923 fick kvinnor rätt till att inneha högre statlig tjänst. Inte förrän 1925 fick kvinnor med vissa undantag samma rätt som män till statliga tjänster. År 1939 bestämdes det att kvinnor inte fick avskedas på grund av havandeskap, förlossning och giftermål. År 1976 kom en förordning om jämställdhet inom den statliga sektorn och 1980 kom lagen till stånd om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Det här är många årtal att ta sig en ordentlig funderare över för dem som har att dela ut dessa stipendier. Med detta yrkar jag bifall till utskottet hemställan.

Herr talman! Isa Halvarsson har i sitt anförande gjort en genomgång av en rad utredningar, med en del fakta om löneskillnaderna. Jag har ingenting att kommentera till det. Jag fäste mig emellertid vid en passus som Isa Halvarsson hade när hon talade om jämställdhetslagen i vad avser löneskillnaderna. Halvarsson sade ungefärligen att det nu handlar om att vi måste utnyttja den jämställdhetslagstiftning som vi har för att se till att minska löneskillnaderna. Det finns ju lagstiftning om just lönediskriminering i Europa. Slutsatsen som kan dras utifrån erfarenheterna därifrån är att det inte räcker med en lagstifting med förbud mot könsdiskriminerande lönesättning. Det krävs något mer, nämligen medveten satsning i löneförhandlingarna. Jag återkommer till vikten av att vi även fortsättningsvis får en solidarisk lönepolitik i det här landet. Det har kvinnorna allt att vinna på, och det kommer att ha störst betydelse för möjligheten till att minska skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner. Halvarsson att den kommer att gynna eller missgynna kvinnorna? Beroende på svaret: Är Isa Halvarsson beredd att ta konsekvenserna av sitt ställningstagande?
Herr talman! Om man studerar löneskillnaderna på arbetsmarknaden, kan man konstatera att det inte räcker med en solidarisk lönepolitik, utan det krävs betydligt handfastare tag. Jag menar att vi skulle kunna åstadkomma det genom att åberopa olika domstolsmål. Danfos-målet i Köpenhamn fick exempelvis följden att kurser anordnades för de danska arbetsgivarna där det talades om hur man bör bete sig för att inte diskriminera kvinnor och för att inte arbeta i strid mot lagen. Man måste undersöka lönediskrimineringen på varje enskilt företag. Om man får en samlad bild av de olika målen, innebär det också ett medvetandegörande. Trots att vi har en ganska intensiv debatt om löneskillnaderna, finns det en omedvetenhet om att det är så orättvist på löneområdet. Vår samlade bedömning i utskottet är att vi gemensamt måste driva jämställdheten framåt.
Herr talman! Vi kan tydligen vara överens om att det är viktigt att löneskillnaderna mellan kvinnor och män skall minska. Men när man skall ta konsekvenserna av ett sådant ställningstagande, då hänger den borgerliga majoriteten i utskottet inte längre riktigt med. Isa Halvarsson tar som exempel upp ett mål i Danmark där man behandlade löneskillnadsfrågorna. Det ledde till kurser för arbetsgivarna, och det är väl bra. Men det räcker inte med kurser för arbetsgivarna, utan det handlar också om att det skall bli effekter inom arbetsmarknaden totalt sett. När vi ser på den statistik som finns för Europa över löneskillnaderna kan vi lätt konstatera att man trots en lagstiftning mot lönediskrimineringen inte har lyckats att komma till rätta med löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Det är detta vi diskuterar just nu. Jag hävdar att det inte räcker med lagstiftning. Det är bra med lagstiftning, men det krävs mycket annat, alltifrån ett opinionsbildande arbete inom samhällets alla olika områden till att vi även fortsättningsvis skall driva en framgångsrik solidarisk lönepolitik. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskade faktiskt i detta land fram till 1985. En av anledningarna var att vi tillämpade den solidariska lönepolitiken. Detta är ett faktum. Vad som har hänt efter 1985 är att vi har fått en mer marknadsorienterad lönesättning inom arbetsmarknaden. Det är oerhört tydligt inom den kommunala sektorn, där vi klart kan se att den individuella lönesättningen har missgynnat kvinnorna. Det är männen som har tagit för sig. Anledningen är att vi inte har kunnat driva en framgångsrik solidarisk lönepolitik under senare delen av 80-talet. Min kritik mot det Isa Halvarsson sade tidigare kvarstår.
Herr talman! Jag tycker att det anförande som Berit Andnor nu höll skulle ha hållits för den tidigare regeringen, som gjorde klippekonomin möjlig. Det som har hänt fram till 1985 och efteråt kan inte skyllas på den nuvarande regeringen. Jag har absolut inte sagt att lagen är det enda redskapet i detta sammanhang. Det är viktigt att ha en lag i botten. Har man en lag i botten, då måste man också pröva lönediskrimineringar. En anledning till att sådana här mål inte har drivits är att facken då skulle ha drivit mål om brott mot jämställdhetslagen och mot avtal som de själva varit med om att förhandla fram. En sak som man kan vara ganska kritisk till är att fackförbunden medvetet medverkat till löneskillnader. De är inte vi här i riksdagen som sätter lönerna, utan det gör arbetsmarknadens parter. Vi kan inte ställas till svars för vilka löneavtal arbetsmarknadens parter har slutit. Jag tycker att Berit Andnor skulle vända sig till ett annat forum med sin kritik.

Herr talman! Jag sympatiserar också med att man bejakar den mjukare mansrollen, får ett bättre samarbete och en vänligare atmosfär mellan kvinnor och män. Vårt parti tar skarpt avstånd från det våld som finns i samhället, våldet mot kvinnor, och försöker på olika sätt ge bidrag och stöd till kvinnojourer o.d. För min del menar jag att mycket av det videovåld och den pornografi som finns i samhället är vidrigt och uppmanar till våld. Det är en missuppfattning att tro att vi från Folkpartiet på något vis skulle vara för en fullständigt fri marknadsekonomi. Det är vi inte. Vi är för en socialt styrd ramhushållning, där ekonomin har ordentliga ramar. Det är intressant att Vänsterpartiet nu vill att jämställdhetslagen ytterligare skall skärpas, eftersom man från början ansåg att lagen var helt värdelös. Man motsatte sig ju införandet av en jämställdhetslag. Vi i Folkpartiet har sedan tidigare verkligen velat skärpa lagen på många olika sätt, men lagen har gällt litet för kort tid. Det är inte rimligt att införa en ny jämställdhetslag varje år. Det är viktigt att man verkligen använder sig av den lag som finns när man skall uppfylla olika mål. Det gäller att bruka lagen.

Herr talman! Det finns kvinnliga nätverk, inte bara på den socialistiska sidan utan även på den borgerliga sidan. Jag tillhör själv två nätverk. Dessa kvinnor tycker att just Folkpartiet liberalerna är det parti som bäst och intensivast driver jämställdhetsfrågor, och det tänker vi fortsätta med. Hans Andersson talade om den internationella solidariteten och jämställdhetsfrågor. Jag kom då att tänka på en nyligen gjord utskottsresa till Portugal och Spanien. Kvinnorna i Portugal uttalade att EG:s jämställdhetslagstiftning hade betytt väldigt mycket för dem, inte bara ekonomiskt utan också att de fick vara med i gemenskapen i Europa. De kunde utbyta tankar och få del av andra länders erfarenheter. Dessa kvinnor såg det som mycket angeläget att Sverige skulle bli medlem i EG. Då kunde vi hjälpa till i arbetet för jämställdheten, såväl i Sverige som i Europa och i världen som helhet. Om det finns förtryckta kvinnor i Sverige, finns det desto fler förtryckta kvinnor ute i världen.

Herr talman! Jag tänker kommentera några av de saker som Marianne Andersson tog upp i sitt anförande. Hon nämnde inledningsvis att vi kvinnor inte skall uppleva att vi är udda och avvikande. I och med det ''konserveras'' bilden av att vi skall behandlas annorlunda, och det kan stämma till viss del. Men det är också oerhört viktigt att se till att samhället förändras i förhållande till de förutsättningar som gäller för kvinnor. Jag tänker på kvinnors arbetsmiljö. I dag tvingas ju hundratusentals kvinnor att anpassa sig efter en manlig miljö, som absolut inte är anpassad efter kvinnors förutsättningar vare sig fysiskt eller psykiskt. Talet om att vara udda och avvikande kan således tolkas litet olika. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi också ser att den manliga normen varit det som så att säga har legat till grund för utformandet av samhället totalt sett och inom många olika områden. Jag tycker alltså att den manliga normen inte skall vara vägledande inom alla områden. Vidare säger Marianne Andersson att jag skulle ha något emot detta med att stötta kvinnliga chefer och att se till att de får en vettig utveckling i sina arbeten. Jag är absolut inte emot någonting sådant. Däremot har jag vänt mig emot det sätt varpå många borgerliga kvinnliga politiker för jämställdhetskampen. Man koncentrerar sig ju på de bäst ställda kvinnornas område. Jag tycker inte att jämställdheten skall begränsas till vissa områden. Detta får inte ske på bekostnad av jämställdhet för alla kvinnor och alla män. Inom den kommunala sektorn finns många av de traditionella kvinnojobben. Skall skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner minska, måste lönerna för dessa jobb relativt sett öka mer än vad som gäller för andra jobb. Jag vill fråga Marianne Andersson om hon tror att kommunernas och landstingens möjligheter i detta sammanhang ökar eller minskar när staten drar in miljardbelopp från den kommunala sektorn. Det här är ett väldigt fint exempel på jämställdhetsinsatser som faktiskt borde kunna göras sett till hela samhället och inte bara till de kvinnliga cheferna. Jag skyllde inte de ökade löneskillnaderna på den nuvarande regeringen. Så enkelt är det inte. I mitt anförande och i mina tidigare repliker har jag bara visat på att de ökade löneskillnaderna beror på att vi gick ifrån den solidariska lönepolitiken 1985, att det har skett en marknadsorientering av lönesättningen. Kvinnorna har förlorat på detta.

Herr talman! Marianne Andersson, den solidariska lönepolitiken handlar ju egentligen om att gå samman och att se till att de som har de lägsta lönerna i samhället får de största löneökningarna. Jag säger att det är oerhört viktigt att vi även fortsättningsvis kan föra en framgångsrik politik på detta område. Det är detta som det handlar om. Jag vänder mig mot den individuella lönesättningen. All erfarenhet visar att det är kvinnorna som förlorar på individuell lönesättning. Detta kan man läsa innantill om. SKTF har gjort en rapport som alldeles nyligen publicerades och som tydligt visar att det är kvinnorna som har förlorat på individuell lönesättning. Därför måste vi fortsättningsvis föra en solidarisk lönepolitik, om vi inte skall få ännu större löneskillnader mellan kvinnor och män. Marianne Andersson sade att kvinnorna har varit inlåsta i den kommunala sektorn och att det är därför som det är så bedrövligt när det gäller löneskillnaderna. Jag måste ställa en fråga till Marianne Andersson när det gäller att privatisera och att starta eget företag. Blir det fler jobb för kvinnorna bara därför att det är fler arbetsgivare? Ni säger ju att denna verksamhet skall drivas mycket effektivare. Det måste ju innebära att det blir färre jobb. Vad är det som säger att lönerna stiger vid en privatisering eller, kanske mer korrekt, om man lägger ut något på entreprenad? Vad är det som styrker detta antagande, Marianne Andersson? Har Marianne Andersson något som visar att det är på det sättet? Tjänar t.ex. privata lokalvårdare mer än de kommunala? Jag är helt övertygad om att detta handlar om mer tro än vetande från den borgerliga majoritetens sida. Man tror på den fria marknaden och tror att det skall bli på ett visst sätt. All erfarenhet visar att det inte är på det sättet. Kvinnorna är de stora förlorarna i det som nu håller på att hända inom den offentliga sektorn. Slutligen vill jag bara rätta till något som sades tidigare, och jag tror att det är viktigt för protokollet att jag gör det. Charlotte Cederschiöld påstod att löneskillnadsutredningen...
Repliken gäller Marianne Andersson och inte någon annan.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

Herr talman! Jag tycker att det är bra att det finns en jämställdhetslag i vårt land. Men jag tycker också att det är sorgligt att det måste finnas en sådan lag, dvs. att vi måste ha en lag som siktar till att förbättra främst kvinnans ställning i arbetslivet. Vi som på många sätt anser oss ha hunnit en bra bit på humanismens, solidaritetens och jämställdhetens väg borde väl egentligen ha kommit så pass långt att en sådan lag var onödig. Behovet av den lagen, som jag ändå inte ifrågasätter, visar att vi i vårt land trots alla goda föresatser inte behandlar alla människor lika. Lagen är på många sätt en signal till andra länder om situationen i vårt land. Men jag hoppas att den också visar på att vi i Sverige tar jämställdhetsfrågorna på allvar. I lagen talas det om att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att uppnå jämställdhet i arbetslivet. Lagen talar om att könsdiskriminering är otillåten. Trakasserier på grund av att arbetstagaren har avvisat arbetsgivarens sexuella närmanden eller anmält arbetsgivaren för könsdiskriminering får inte heller förekomma. Jag tycker att det är bra att det finns en lag som kan ge framför allt kvinnliga arbetstagare rätt att hävda sin integritet och sitt människovärde. Det är viktigt. Men jag tycker som sagt att det är sorgligt att det fortfarande finns behov av lagen. Det är också bra att det finns en jämställdhetsombudsman, även om jag anser att den personen skulle kunna ha mer utvidgade befogenheter än att enbart försöka förmå arbetsgivaren att frivilligt följa föreskrifterna i jämställdhetslagen och att medverka i strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet, som det står i lagen. Eftersom jämställdhetsombudsmannen kan komma i kontakt med företeelser och brott som kan strida mot efterlevnaden av andra lagar än jämställdhetslagen, borde JämO också ha möjlighet att tillämpa andra lagar än enbart jämställdhetslagen. Jag menar med andra ord att det nu, även om jämställdhetslagen är ganska ny, kan var dags att utvidga JämO:s befogenheter. Jämställdhet är inte en fråga bara för och om arbetslivet. Herr talman! Det talas mycket om att den politik som nu förs i landet inte skulle stå på kvinnornas sida, ja rent av vara kvinnofientlig. Jag anser dock att den nuvarande politiken inte är mer kvinnofientlig än den tidigare förda politiken. Jag håller med om att det fortfarande är mycket som både behöver och kan göras för att förbättra kvinnornas situation på många olika områden. Men jag tycker inte att Vänstern, som den själv ofta tycks tro, har varit särskilt progressiv eller förutseende på detta område. Den tidigare förda politiken i vårt land har varit mycket bra på att få ut kvinnan på arbetsmarknaden och att ändra hennes roll. Det har ur många aspekter varit bra. Men politiken har också varit bra på att nedvärdera det arbete som utförs i hemmet. Man har t.ex. inte gjort något för att få det arbetet ATP-grundande, vilket vi kristdemokrater har arbetat för och påpekat under många år. Framför allt Vänsterns av sig själv högt prisade aktiviteter för att ändra kvinnorollen och få ut kvinnan i arbetslivet har befäst kvinnans uråldriga uppgift och tradition att vårda och serva. Den arbetsmarknad socialdemokraterna erbjöd kvinnan var nämligen starkt segregerad och blev det ännu mer. Kvinnans traditionella hemarbete, vård och omsorg, fick hon ta med sig in i den offentliga sektorn. Dit ville inte männen. De placerade kvinnan där för att, som det kan tyckas, få ha näringslivet för sig själva, vilket också all statistik visar att de i princip fortfarande har. I dag finns således en statusfylld manlig arbetssektor och en kvinnlig arbetssektor med lägre status. Indoktrinering och nedvärdering av olika gruppers arbetsinsatser har fortsatt. Löneskillnaden mellan kvinnors och mäns arbetsinsatser ökar i stället för att minska, trots att de har likartade arbetsuppgifter. Det kvinnor utför, framför allt om det de utför är traditionella kvinnouppgifter, värderas lägre än mäns insatser. Att i det läget, som många gör, tala om hot mot jämställdheten vid ett utökat EG-samarbete kan nästan tolkas som hyckleri. Kvinnans status måste höjas i alla sammanhang -- i Sverige, i EG-länderna och i u-länderna. Det handlar om ett 100-procentigt människovärde. Vi kristdemokrater anser att principen om att kvinnor liksom män skall ha möjligheter att försörja sig själva måste gälla. Men kvinnors och mäns beslut om förvärvsfrekvens måste präglas av valfrihet, om man nu har möjlighet att välja. Jag anser att kvinnans arbete skall uppvärderas på alla nivåer. Mycket av det arbete som kvinnor utför i hemmet i form av bl.a. barnomsorg skall avlönas. Därför vill vi kristdemokrater ha vårdlön. Det anser vi är ett rättvise och jämställdhetskrav. Det skulle också kunna få såsom konsekvens att arbetet inom vård och omsorg fick en högre status. Det är dags att kvinnan och mannen ses som det komplement som de är till varandra och att man placerar dem jämsides bredvid varandra. Lika lön för lika arbete är ett grundkrav. Det får inte vara mer kvalificerat i lönehänseende att stå vid en maskin än att hjälpa och vårda människor. Det är fråga om jämställdhet och människors lika värde. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag till yttrande.

Herr talman! Margareta Viklund säger att hon anser att den politik som nu förs av den borgerliga regeringen inte är mer kvinnofientlig än den som tidigare har förts. Det tycker jag är ett häpnadsväckande uttalande av Margareta Viklund. Den borgerliga regering som vi nu har för en ekonomisk politik som kommer att innebära att fler kvinnor kommer at bli arbetslösa. Den gemensamma sektorn, som har så oerhört stor betydelse för kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta, är man nu i full färd med att försöka rusta ned. Det kallar jag att driva en kvinnofientlig politik. Dessutom finns det en rad förslag från den borgerliga regeringen som har sin udd riktad direkt mot kvinnors arbete och därmed också mot jämställdheten mellan kvinnor och män. Sedan säger Margareta Viklund att vi socialdemokrater har nedvärderat kvinnor och kvinnors arbete, att vi har hänvisat dem till den gemensamma sektorn. Vad det handlar om är att vi har gjort tidigare oavlönat arbete till avlönat arbete. Vi ger kvinnor ersättning för det arbete de utför, det arbete som den borgerliga majoriteten nu är i full färd med att åter göra oavlönat. Att uppvärdera kvinnoarbetet sade Margareta Viklund var viktigt. Det håller jag med om. Då måste man också ta konsekvenserna av det och inte skära ned resurserna för den gemensamma sektorn, där de flesta kvinnorna i dag arbetar. Det blir mindre pengar till den gemensamma sektorn och mindre pengar att avlöna kvinnorna för. Det talas om frihet att välja. Margareta Viklund tar upp frågan om vårdlön. Vad är det för frihet och för möjlighet att välja för kvinnor? Vi vet ju att de största löneskillnaderna mellan män och kvinnor grundläggs i unga år. Det finns statistik som visar det. Det beror bl.a. på att kvinnorna tvingas att ta huvudansvaret för familj och barn. Tror Margareta Viklund att denna utveckling kommer att öka eller minska om vårdnadsbidrag eller vårdnadslön införs? Slutligen kan jag inte låta bli att komma med den kommentaren att Kds tydligen har släppt kravet på vårdnadslön. Den slutsatsen måste man dra av den krisuppgörelse som vi har kommit överens om. Jag funderar naturligtvis på hur Kds kan sitta kvar i regeringen i en sådan situation.
Herr talman! Det var många frågor som Berit Andnor ställde. Jag börjar med den första frågan. Att den politik den här regeringen för inte skulle vara mer kvinnofientlig än den tidigare förda politiken tycker jag att man kan hålla med om. Om man bara tittar på den representation som finns i den här salen i riksdagen, tycker jag inte att den tidigare politiken, som bl.a. förts av Berit Andnors parti, har fört in fler kvinnor i det här rummet. Att kvinnorna blev hänvisade till den offentliga sektorn när de sökte sig ut i arbetslivet är egentligen bakgrunden till den situation som vi har i dag, Berit Andnor. Det är därför som kvinnorna i så väldigt stor utsträckning finns inom den offentliga sektorn i dag. Den arbetslöshet som nu hotar, och som vi redan har, är ju en konsekvens av den tidigare förda politiken, att man satte kvinnorna just där. Det tycker jag är ganska sorgligt. Vi får betala nu för vad den tidigare förda politiken har drivit fram. Vårdlön, ja, visst trodde jag att den frågan skulle komma. Jag anser inte att vårdlön på något sätt skulle vara mindre jämställdhetsbefrämjande än några andra insatser, tvärtom. Här har vi möjligheter, precis som jag framförde tidigare, att sätta ett pris på det arbete som utförs i hemmet redan där och få med oss den statusen ut i samhället igen, så att vi också kan få det omvårdnadsarbete som Berit Andnor talar sig varm för högre prissatt. Det tycker jag är ett rättvisekrav. Det är en vinkel av det hela. Jag vill inte heller tro att de generationer som i dag finns i samhället ser på manligt och kvinnligt på samma sätt som vi gör, utan mer på helheten. Vad är bäst för oss i det liv och den familjesituation som vi har? Här tror jag inte att det handlar om man eller kvinna, utan här handlar det om att vi skall hjälpas åt med vården av och omsorgen om barnen och familjen. Det är för framtiden vi arbetar. Visst var vårdlönen med i krisuppgörelsen. Men den kom inte ur politiken för den skull, utan den finns fortfarande kvar som ett alternativ att arbeta vidare med. Regeringen har inte avsgat sig sitt ansvar för den ännu.
Herr talman! Trots de brister vi kan se när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män i det här landet, är det ett faktum att Sverige är det land där man har kommit längst med jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi kan gå igenom område efter område. Detta är ingen slump eller någonting som har skett bara av sig självt. Det är naturligtvis en medveten politik som ligger bakom att den svenska kvinnan har en unikt stark ställning i det svenska samhället. Det beror på en medveten socialdemokratisk politik, en politik som har fått styra det här landet under en lång tid och som ligger till grund för att det ser ut som det gör i dag. Det är detta vi måste slå vakt om. Jag ser att den borgerliga majoritet som vi har i denna riksdag och som vi har i regeringen nu allvarligt hotar kvinnornas ställning och rättigheter, det vi har uppnått. Detta är ett faktum. Hoten är många. Förslagen är många, och de kommer, om de får genomföras, att slå hårt mot kvinnorna. Arbetarpartiet socialdemokraterna ökat sin representation av kvinnor i riksdagen. Tyvärr har vi fått in en del nya partier, däribland Kds, där det kanske är litet sämre med representationen av kvinnor. Det kanske säger något mer om hur det förhåller sig inom respektive partier. Sedan kommer jag till priset på kvinnors arbete. Jag frågar Margareta Viklund: Vad är priset på kvinnors arbete? Är det 2 500 kronor i månaden eller vad är det? Vad tycker Margareta Viklund är en lämplig ersättning för kvinnors arbete? Avslutningsvis vill jag bara säga att den borgerliga regering som vi nu har är ett allvarligt hot mot kvinnor och kvinnors ställning i det svenska samhället. Vi måste slåss mot detta hot. Tyvärr har vi kvinnor även i denna riksdag som inte är beredda att ställa upp i den kampen, som inte är beredda att ställa upp på att kvinnorna i landet även fortsättningsvis skall kunna ha ett eget arbete och en egen lön, det som är grundbulten för kvinnors frihet och för jämställdhet mellan kvinnor och män.
Herr talman! Jag håller med om att Sverige har kommit mycket långt på jämställdhetsområdet, och det är mycket positivt. Jag är också mycket angelägen om att jämställdheten skall få finnas kvar i vårt land. Men det handlar även om jämställdhet mellan invdivider och inte enbart mellan kön. Vad man har glömt i allt sitt jämställdhetsarbete är den part som har kommit i kläm, nämligen barnen. Man har förändrat kvinnorollen och tyckt att det varit mycket bra -- och jag ställer upp på det ur många olika aspekter -- men har samtidigt inte ändrat mansrollen. Ändrar man en roll i ett sammanhang påverkas också den andra rollen och även den tredje rollen. Den tredje rollen har barnen. De har kommit i kläm i jämställdhetsarbetet. Jag kan inte se det på något annat sätt. Sedan till frågan om representationen. Ja visst har andelen kvinnor i kammaren minskat jämfört med tidigare, och det beklagar jag verkligen. Men Socialdemokraterna har ju suttit här massvis med år -- 40--50 år, jag kan inte riktigt komma ihåg hur många år det är -- och då är det väl ändå mer beklagligt att man inte har kommit längre än att man har kunnat fylla åtminstone sin kvot, 50-50. Berit Andnor sade att 2 500 kronor är priset på kvinnoarbetet. Nej, det tycker jag inte. Vid de senaste diskussionerna om vårdlön, vårdnadsbidrag, eller vad man nu skall kalla det, fanns det många olika bollar som man kastade med. Som jag ser det är det inte enbart pengarna det gäller. Det är också fråga om ett symboliskt värde och en början på att man nu även sätter ett pris på det arbete som utförs i hemmet. Vem är det som säger att det är kvinnan som skall utföra det? Där måste ni vara mycket fastlåsta. Det handlar om att man har ett gemensamt arbete att utföra. Det handlar också om valfrihet, att få använda dessa pengar till vad man vill. Vill jag vara hemma är det okej, och då får jag vara det. Vill jag använda dessa pengar till barnomsorg, har jag möjlighet att göra det. Det kan vara barnomsorg av olika slag. Det handlar alltså om en ökad valfrihet och ingenting annat, och det är den vi vill ha.

Herr talman! Det är sorgligt om Hans Andersson har en så negativ uppfattning om vad Kds står för och vad vi kristdemokrater vill. Efter vad Hans Andersson tror skulle kristdemokraterna vilja bekämpa kvinnans självständighet och frigörelse, eller hur man skall uttrycka det, men det är helt fel. Vi kristdemokrater talar om alla människors lika värde. Vi talar om att människan har ett hundraprocentigt människovärde oavsett kön, ras, ideologi eller vad det nu kan vara. Det gäller både män och kvinnor. Män och kvinnor skall ha samma möjligheter och förutsättningar att ta till vara just sina möjligheter, förutsättningar och det man har fått med sig. Det sades att vårdlönen är en kvinnofälla som man inte förstår. Jag kan inte förstå varför man ser vårdlönen som en kvinnofälla. Jag ser den som ett rättvisekrav. I dag finns det ungefär 200 000 barnfamiljer i vårt land som inte får någonting av statens och kommunernas subventioner när det gäller barnomsorgen. Man går miste om ca 50 000, 60 000 eller kanske 90 000 kronor om året. Är det rättvist? Jag kan inte se någon rättvisa i det. Om man då vill se till att dessa människor kan få ett erkännande av sin insats, och också ge de andra som ändå klarar av sin barnomsorg på annat sätt denna möjlighet att få välja barnomsorgsform för sina barn, kan jag inte se det på annat sätt än som ett rättvisekrav och en möjlighet även för barnen. Om man följer denna linje, vilket jag innerligt hoppas, kan man lyfta fram barnens situation i samhället. Det är, precis som Hans Andersson säger, viktigt att vi gör det i dag.

Herr talman! Man kan ju gå många olika vägar för att nå ett mål. Vårt mål tycks vara gemensamt, nämligen att försöka att få det bättre för barnen. Jag tycker att det är positivt. Men jag ställer mig mycket tveksam till att bygga ut barnomsorgen i detta läge. Hans Andersson menar väl den kommunala, den offentliga barnomsorgen. Den hörde naturligtvis till den tidigare förda politiken här i landet. Då ville man ha in alla barn i den, under skenet att man ville ta hand om dem. Jag vill inte kritisera barnomsorgen och säga att den på något sätt har varit dålig. Den är mycket bra, och vi behöver ha den som komplement, men vi behöver också ha alternativ och möjligheter att få välja den barnomsorgsform som vi anser vara bra för vår familj och för våra barn. Jag tycker att det är litet konstigt att Hans Andersson plockar in u-hjälpen i det här sammanhanget. Om Kds inte hade varit med och fört förhandlingarna, kan jag upplysa om att uhjälpen hade dragits ner mycket mer än vad som skett i dag på förslag av bl.a. Socialdemokraterna. Vi vill ju satsa på trygghet. Vi vill också satsa på familjerna. Det är den politik som Kds vill föra. Den politiken går inte på något sätt emot de jämställdhetssträvanden som vi har talat om här i dag.

Herr talman! De övergripande målen i jämställdhetspolitiken som formulerades 1988 står fast. De innebär att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdheten kan främjas på många olika sätt. En motsats till jämställdhet är könsdiskriminering. Men det är inte hela sanningen. Könsdiskriminering kan vara negativ eller positiv. Med positiv könsdiskriminering menar man som regel diskriminering som syftar till att öka eller främja jämställdheten mellan män och kvinnor. I regeringsformen finns en bestämmelse som lyder: Lag eller annan föreskrift får ej innebära, att någon medborgare missgynnas på grund av sitt kön, om ej föreskriften utgör led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt (2 kap. 16§ På ett område finns det en särskild lag om jämställdhet, och det är i arbetslivet. I lagen, jämställdhetslagen, står det att lagen har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, dvs. jämställdhet i arbetslivet. Det sägs också att lagen siktar till att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. Detta är ju gott och väl. Men hur är det i verkligheten? Kvinnor har inte samma rättigheter som män i dagens Sverige. Jag tänker beröra ett speciellt område, nämligen mäns sexuella trakasserier av kvinnor på arbetsplatsen. Forskning har visat att attityden till sexuella trakasserier, vare sig de förekommer på en arbetsplats eller i andra sammanhang, är densamma. Våldet mot kvinnor och barn är ett uttryck för det kvinnoförakt som finns på alla plan i samhället. Först när det erkänns som ett könsförtryck, kan åtgärder sättas in. Så länge det förekommer våld mot kvinnor tänker i varje fall jag ta alla tillfällen i akt att i denna kammare lyfta fram dessa problem. Man kan inte stämpla förövaren som avvikare, socialt utslagen, alkoholist eller som offer för en olycklig barndom. Den diskriminering av kvinnor som samhället tillåter är grogrunden. Många kvinnor känner sig i dag hotade.

Våldet mot kvinnor har ökat. Var tionde dag dödas en kvinna i Sverige. Hur många törs anmäla sexuella trakasserier på arbetsplatsen, med risk för att bli förlöjligade och hånade. Detta om något är den värsta sortens könsdiskriminering. Måste vi ha kvinnojourer även på arbetsplatserna? En bra början är att projektmedel på två miljoner kronor beviljas för att förebygga sexuella trakasserier på arbetet. Jag tror att man måste börja redan i skolan för att lägga grunden till en nödvändig attitydförändring. Ett känt problem är att i brytningen mellan nian och gymnasiet skakas grundvalarna för flickorna. Grundskolans självsäkra flickor förvandlas till gymnasiets osäkra tjejer. Måste vi införa obligatorisk utbildning i självförsvar för flickor? Vi måste få en öppen och saklig debatt i samhället. Manssamhället måste lära sig att respektera kvinnors personliga frihet. Först då det målet är nått, kan vi tala om ett jämställt samhälle. Efter mitt inlägg i debatten om arbetsmarknadsutskottets jämställdhetsbetänkande, ber jag att få yrka bifall till hemställan i detta.